Herr talman! Herr Werner sade i sitt senaste anförande att bevarar man sitt svenska medborgarskap är det ett bevis för att man skall återvända till Sverige. Hur går det då med den vackra historia, som herr Werner berättade i sitt första anförande, om en man — jag kommer inte ihåg om han var 60 år gammal eller om han hade varit i utlandet i 60 år — som låg sjuk och som aldrig tänkte återvända till Sverige? Bevarandet av medborgarskapet kan alltså inte anses vara något bevis för att man ämnar återvända och vill uppehålla anknytningen till Sverige. Det gläder mig att herr Norrby läste in i kammarens protokoll hela § 16 riksdagsordningen. Jag är däremot inte glad över att han också läste upp den följande meningen i reservationen, raderna 9—12. Där säger nämligen reservanterna att man, om man har starka skäl, kan beröva en människa hennes grundlagsenliga rättigheter. Det är ett märkligt uttalande av ledamöter i konstitutionsutskottet.

Herr talman! Det är mycket glädjande att vi nu äntligen, efter så många års utredningsarbete, motioner och debatter i denna fråga, har fått en proposition på riksdagens bord som innebär att man i princip tillerkänner utlands svenskar rösträtt. Detta innebär principiellt ett erkännande av att även utlandssvenskar skall få utöva sin grundlagsenliga valrätt. Men jag måste, herr talman, säga att nog känner jag mig besviken över att det i propositionen — och även i utskottsutlåtandet av utskottsmajoriteten — görs en så utomordentligt snäv begränsning, att förslaget endast omfattar de utlandssvenskar som någon gång under de senaste fem kalenderåren har varit kyrkobokförda här i landet. Jag kan instämma i allt vad herr Wahlund har anfört och kan därför begränsa mig till endast ett par korta kommentarer. Jag har vid åtskilliga tillfällen under besök i andra länder fått uppmärksamheten fästad på denna fråga och även blivit uppmärksamgjord på den vikt som utlandssvenskar fäster vid rösträttsfrågan.

Tack vare förbättrade kommunikationer — det har ju skett en revolution på det området under de senaste årtiondena — har utlandsvenskarnas möjligheter att följa vad som händer här hemma avsevärt förbättrats. Jag förstår mycket väl utlandssvenskarnas reaktion mot att de inte haft rätt att utöva sin grundlagsenliga rösträtt. Jag har mer än en gång mött den uppfattningen, att utlandssvenskarna är diskriminerade. Jag har till och med mött bittra uttryck för att man tydligen här hemma = betraktar utlandssvenskarna som något slags »second class»-svenskar och att man underskattar de insatser som de gör för vårt land. Man må säga vad man vill om dessa reaktioner; de är i alla fall värda att uppmärksamma. Ibland när vi mött denna reaktion utomlands har vi fått det intrycket, att irritationen mera gäller frånvaron av rätten att rösta än de små praktiska möjligheterna att utöva rösträtten. Jag kan inte hjälpa att jag fått den uppfattningen, att man tar frånvaron av rösträtt som ett uttryck för att vi hemmasvenskar inte till fullo uppskattar de insatser som utlandssvenskarna gör på många områden. Mot denna bakgrund, herr talman, är jag som sagt besviken över den snäva femårsgränsen. Den kommer i realiteten att indela utlandssvenskarna i två grupper: de som får rösträtt och de som kommer att förvägras denna medborgerliga rättighet. En del kommer ju också, såsom reservanterna här påpekar, att få utöva sin rösträtt 1968, men 1970 förvägrar man dem det. Vi skall inte underskatta den reaktion som genomförandet av detta förslag kommer att få. Denna snäva begränsning är inte motiverad av vare sig principiella eller praktiska skäl. Enligt förslaget förutsättes att utlandssvensken själv måste ta ett initiativ för att bli uppförd i röstlängden, och då finns det knappast någon anledning att räkna med att personer som saknar verklig anknytning till hemlandet och intresse för vårt öde här skulle i stor utsträckning komma att utöva rösträtt. Jag tycker som sagt att både principiella och praktiska skäl talar för att man slopar denna femårsgräns, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Högerns partimotiomer om en tidsplan för de beslutade skolreformernas genomförande, framlagda första gången i fjol och upprepade i år, synes nu börja bli tillgodosedda i viss utsträckning, åtminstone vad beträffar skolbyggandet. I sitt utlåtande konstaterar statsutskottet detta och redogör på grundval av ett yttrande från skolöverstyrelsen för vad som avses skola ske inom den närmaste framtiden, om de investeringsramar som skolöverstyrel sen beräknat för budgetåren 1968 71 verkligen också ställs till förfogande. Motionerna kan alltså sägas delvis ha fyllt sin uppgift som påpekare av hittills otillfredsställande förhållanden. Därutöver har skolöverstyrelsen animerats till att framhålla angelägenheten av att de för de olika skolreformerna beslutade tidsplanerna inte ändras, ett uttalande som får anses vara av värde som press på Kungl. Maj:t, om ecklesiastikdepartementet i fortsättningen skulle vilja sväva på målet. Skulle skolöverstyrelsens anslagsäskanden och långtidsbedömning däremot inte accepteras av Kungl. Maj:t och tidsplanerna därigenom återigen bli ifrågasatta, torde det bli nödvändigt att återkomma med motionsyrkandena för tredje gången. Nu har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är en utomordentligt viktig fråga som tas upp i högerns partimotion i detta stycke, nämligen frågan om främjande av den tekniska forskningen. Statsutskottet har också i medvetande därom skrivit mycket positivt om motionsförslagen. På en punkt är jag dock något mindre optimistisk än vad utskottet är, nämligen i fråga om vad det nya statliga centralorganet för tekniska forskningsfrågor kan komma att uträtta. Utskottet förutsätter att detta organ bland andra uppgifer också har att se till, att där så är möjligt industriföretagen utnyttjas för statliga beställningar av forskningsoch utvecklingsarbete. Man kan befara, att det centrala organet i första hand kommer att befatta sig med organisations-, administrationsoch samordningsfrågor. Det blir gärna så, eftersom dessa frågor ligger närmast till hands. Lika viktigt är emellertid att industrin i så stor utsträckning som möjligt inlemmas i den tekniska forskningens arbetsgemenskap. Det måste framhållas för Kungl. Maj:t, att denna uppgift för centralorganet inte får förbises ell8r omhänderhas så att säga vid sidan om. Skulle det visa sig att man ser ut att nonchalera industriföretagen och deras möjlighet, kompetens och kapacitet med avseende på forskning och utveckling, finns det anledning att återkomma motionsvägen.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

Herr talman! Under en följd av år har i vårt land avsevärda penningsummor satsats på den fredliga utvecklingen av atomkraften. Men nu är det rymdforskningen som står i blickpunkten, och en satsning på rymdteknikområdet skulle ha betydelse inte bara för företag inom denna bransch utan också för ett stort antal företag inom svensk verkstadsindustri. Som svar på frågan om vilka vinster rymdforskningen medför kan man svara att dessa främst är kunskapsmässiga. Men vinster finns också att hämta i praktiska tillämpningar. Den rent vetenskapliga rymdforskningen syftar till att skaffa ökad kunskap om jorden och dess omgivning. Den kan t.ex. avse att utanför jordens skärmande atmosfär registrera och studera strålningen från olika himlakroppar och ge information om världens uppkomst och utveckling. Dessa ord är inte mina egna utan tankar som framförts dels av gruppen Rymdteknik i Sveriges mekanförbund, dels av Ingeniörsvetenskapsakademien. I motion II: 178, som har herr Gustafson i Göteborg som första namn och som undertecknats av representanter för de fyra demokratiska partierna, betonas att framstegen under de senaste tio åren torde sakna motsvarighet i den tekniska historien. Den nya tekniken har på senare år snabbt tagits i anspråk på ett växande antal verksamhetsfält. Jag skulle kunna nämna satellitöverföring av televisionsprogram som numera är en vardaglig företelse och den kommersiella teletrafiken, som också är under stark utveckling. Inom en nära framtid kommer direkt distribution av televisionsprogram till konsumenterna att kunna ske från satelliter. För vårt land har denna fråga fått ökad betydelse genom att Sverige bidrar till finansieringen av en utredning beträffande en europeisk experimentsatellit för telekommunikationer. Andra områden är väderlekstjänsten. Det är navigationen för luftoch sjöfart. Det är också kartläggning. Men den största tekniska och ekonomiska insatsen har gjorts inom den bemanmnade rymdfarten. Jag skall inte ta upp tid med att gå in på detta. Jag skall bara ställa frågan, som också förs fram i motionen, om en ny svensk industri genom en rent kommersiell utveckling av rymdmaterial kan få tillgång till den här tekniken. Det finns också några organisationer som arbetar med dessa frågor. Det är den europeiska organisationen för byggande av bärraketer, ELDO, med sex medlemmar. Det är den europeiska rymdforskningsorganisationen, ESRO. Dessutom finns det en organisation som kallas europeiska konferensen för telekommunikationer genom satelliter och som framför allt är en förhandlingsorganisation. Denna organisatoriska splittring av den gemensamma västeuropeiska satsningen på rymdområdet är emellertid i sig en källa till oro. En nationell, av samhället påbörjad rymdverksamhet är av två skäl en nödvändighet. Skälen är dels den kunskapshöjande effekten och dels höjningen av den internationella konkurrensförmågan, som i sin tur leder till sysselsättning för svensk industri. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja nämna att det finns starka motiv även för en svensk satsning på rymdforskning, d.v.s. utnyttjande av rymdtekniken för naturvetenskaplig forskning. I motionen i fråga har det framförts önskemål om en utredning, som vore synnerligen angelägen, en utredning som belyser rymdverksamheten i dess helhet, som analyserar behovet av en välavvägd nationell och internationell insats ekonomiskt och organisatoriskt och som anger en målsättning för det framtida arbetet. Det är viktigt att en sådan utredning kommer till stånd med skyndsambhet så att vårt land inte riskerar att bli efter i utvecklingen på detta område. Vi har nu fått veta av utskottsutlåtandet att en arbetsgrupp för rymdteknik tillsatts med departementsrådet Håkansson som ordförande och att i arbetsgruppen ingår representanter för industrin, statliga myndigheter och organisationer. Det intressanta är att denna arbetsgrupp har kommit till sedan motionen utarbetats, kanske på grund av motionen. Till sist skulle jag vilja uttrycka den förhoppningen, att det måtte ske något framstegsvänligt på detta område. En svensk rymdstyrelse på tillräckligt hög nivå skulle kunna tillsättas. Inom en sådan rymdstyrelse borde behandlas såväl de vetenskapliga som de kommersiella aspekterna beträffande rymdverksamhet. Mina förhoppningar står tills vidare till den arbetsgrupp som här finns. Rapporter från den får väl visa om motionsinitiativ i framtiden är av nöden.

Herr talman! Någon skyldighet för en stat att erkänna en främmande makt föreligger inte, men det är regel att den gör det. Vissa allmänna värderingar ligger bakom ett sådant beteende och det är väl också bestämmande för Sveriges handlande i detta avseende. Det är praktiskt för den egna staten och dess medborgare att man erkänt andra stater och eventuellt även upprättat diplomatiska förbindelser med dem. Det underlättar resor, handel, lösande av rättstvister o. s. v. Men även andra mera vidsträckta värderingar ligger bakom ett erkännande av andra stater. Vi har väl alla uppfattningen eller rättare sagt förhoppningen — den må ha svikits många gånger — att ett utvidgat umgänge mellan staterna kan vara en faktor som bidrar till att bevara freden. »Det är vanlig praxis att en ny stat blir erkänd av de andra medlemmarna av folkrättssamhället», står det i den vid de nordiska universiteten allmänt använda läroboken i folkrätt. Liknande synpunkter framhävs i motsvarande svenska läroböcker. Det normala är att andra stater erkännes. Att andra stater icke erkännes är däremot en avvikelse från praxis. Samtidigt som jag tackar utrikesministern för hans exposé över de allmänna principer som regeringen följer när det gäller erkännande av andra stater och upprättande av diplomatiska förbindelser med dem vill jag framhålla, att den allmänna regel som jag ovan talat om starkare borde ha understrukits. Det finns en viss snävhet i utrikesministerns framställning, som kanske sammanhänger med att jag i min interpellation ställt frågan varför vårt land icke erkänt vissa stater och upprättat diplomatiska förbindelser med dem. Svenskt erkännande ges enligt praxis, säger utrikesministern, när vi dels anser vissa minimikrav uppfyllda, dels finner att inga särskilda skäl talar mot erkännande. Det andra kriteriet faller utrikesministern tillbaka på när det gäller att försvara varför Sverige icke erkänt Demokratiska folkrepubliken Korea, Demokratiska republiken Vietnam och Tyska demokratiska republiken. Enligt min mening ligger emellertid bevisbördan hos dem som hittills av olika anledningar motsatt sig att vi erkänner etablerade stater, vilka uppfyller alla de kriterier som brukar anges för att en stat i folkrättslig mening skall föreligga. Även när det gäller de nämnda minimikraven finns det en formulering i utrikesministerns redogörelse, som är snävare än vad som brukar förekomma i den folkrättsliga litteraturen. Jag syftar på uttalandet att den makt som skall erkännas bör ha vunnit ett rimligt mått av sjävständighet utåt som — och här kommer den sats jag avser — »någorlunda allmänt godtagits av omvärlden». Detta är en kautschukformulering som tillsammans med den på motsvarande sätt för alla möjliga tolkningar användbara satsen om »inga särskilda skäl talar emot erkännande» har fått vara den så att säga principiella grund valen för regeringens stelbenta och, som jag tycker, reaktionära politik i vissa av dessa erkännandefrågor.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 Men om det normala, om praxis är att man erkänner främmande stater, blir inte då konsekvensen av att man icke erkänner en stat ett politiskt ställningstagande? I varje fall torde det vara svårt att bestrida att den stat det gäller, alltså den som icke blir erkänd, kan uppfatta detta som ett politiskt ställningstagande. Även omvärlden torde — såsom erfarenheten visar — i många fall göra det. Frågan om erkännande av Tyska demokratiska republiken, en stat som existerat sedan 1949, är ett exempel härpå. Här har ju från Tyska förbundsrepublikens sida mycket hårt sagts ifrån att man betraktar ett erkännande av TDR som en politisk, närmare bestämt ovänlig handling. Man har i detta sammanhang framfört den s.k. Hallsteindoktrinen. Men detta innebär ju automatiskt att ett icke erkännande av Tyska demokratiska republiken också blir en politisk handling. Detta kommer man inte ifrån. När det gäller Tyska förbundsrepubliken — eller Västtyskland — säger utrikesministern att skälen för vårt erkännande är »uppenbara och självklara». Beträffande Tyska demokratiska republiken — eller Östtyskland — är argumenteringen däremot en helt annan.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 Om erkännande av bägge de tyska staterna kan tolkas som ett erkännande av att Tyskland definitivt skall förbli delat, måste väl erkännande av den ena av de bägge tyska staterna i lika hög grad kunna göra det. Om utrikesministern tar sin argumentering på allvar blir konsekvensen att Sverige skulle avbryta de diplomatiska förbindelserna med Tyska förbundsrepubliken och ta tillbaka sitt erkännande. Nu anser jag emellertid att själva utgångspunkten för hans resonemang, d. v. s. framställningen av vad som bör vara svensk tysklandspolitik, är tvivelaktig. Vårt vitala intresse i tysklandsfrågan är väl att detta område på något sätt stabiliseras och pacificeras. Delningen av Tyskland har bestått i tjugo år — om man enbart tar hänsyn till Tyska förbundsrepubliken och Tyska demokratiska republiken. Talet om en återförening börjar te sig mycket främmande för nutidens generation. Det är självfallet det tyska folkets sak att besluta, om en sammanslagning i någon form av de bägge staterna skall äga rum. Sveriges intresse beror på hur denna enhetliga stat kommer att se ut. Blir det eventuellt ett starkt kapitalistiskt Tyskland, präglat av militarism och revanschkrav, kan jag inte finna att vårt land har anledning understödja detta. Vad vi bör medverka till är alltså en stabilisering, en normalisering av förbindelserna mellan de bägge tyska staterna och en fredlig lösning av tvistefrågor. Vi bör underlätta förhandlingskontakter mellan de bägge staterna, men allt detta är starka argument för ett svenskt erkännande av båda staterna, d. v. s. även av Tyska demokratiska republiken. Ett sådant erkännande kan vara ett stöd även till krafter som söker luckra upp den tidigare dogmatiska västtyska politiken. Jag hoppas alltså att regeringen tar hela denna fråga under snabb omprövning. Frågan om ställningen till Demokratiska folkrepubliken Korea och Demokratiska republiken Vietnam gäller i bägge fallen stater som existerat mer än två årtionden. I bägge fallen har Sverige erkänt de stater som upprättats på den sydliga delen av territorierna, men inte dem på den nordliga delen. Frågan om hur regeringen under 1957 övergick från den för de neutrala länderna karakteristiska positionen att lägga ned sin röst i dessa frågor till att rösta för USA-blockets förslag om medlemskap för republiken Korea och republiken Vietnam, d.v.s. de bägge sydstaterna, i FN skulle i och för sig kunna ägnas en rad kommentarer. Denna frontförändring har karakteriserats som »ett olycksfall i arbetet», men jag är inte helt säker på att den bara var det. Den motiverades av den svenske representanten i generalförsamlingens politiska utskott med hänvisning till universalitetsprincipen, alltså att Sverige borde erkänna alla etablerade stater. Det återstår emellertid att besvara frågan varför Sverige i säkerhetsrådet röstade för medlemskap i FN åt Sydkorea och Sydvietnam, men lade ned sin röst beträffande Nordkorea. Varför skulle inte universalitetsprincipen tilllämpas också på denna stat? Det avgörande, herr talman, är emellertid vad som nu kan göras. Jag delar inte utrikesministerns mening att ett svenskt erkännande av Nordkorea skulle leda till svårigheter för övervakningskommissionen. Tvärtom skulle ett erkännande kunna bidra till en minskning av den internationella spänningen kring Korea och vara ett positivt bidrag till fred i detta område. När det gäller Nordvietnam hänvisar utrikesministern till de besök som amhbassadören i Peking tid efter annan avlägger i Hanoi, och dessa är naturligtvis tacknämliga. Mot ett svenskt erkännande av Demokratiska republiken Vietnam upprepar utrikesministern två argument, som enligt min mening är ohållbara. Det första är att ett svenskt erkännande inte skulle främja målsättningen att få till stånd ett möte mellan parterna vid förhandlingsbordet. Det andra är att ett erkännande skulle kunna försvåra för Sverige att göra en insats till förmån för en förhandlingslösning. Jag skall här inte gå in på hela problemet Vietnam. Om vi ser på relationerna mellan Förenta staterna och Nordvietnam, torde det emellertid vara ostridigt att vad som därvidlag är nödvändigt för att uppnå fred i främsta rummet är att Förenta staterna upphör med sina bombningar av Nordvietnam. Återstoden av frågans lösning är, det bör kanske tilläggas, givetvis att Förenta staterna slutar med sina krigshandlingar också i Sydvietnam och drar tillbaka sina trupper. Förenta staterna bedriver ett anfallskrig, ett mycket brutalt anfallskrig mot ett litet land. Menar verkligen utrikesministern på allvar att möjligheterna att få slut på detta anfallskrig skulle minska, om Sverige, som är en liten, neutral stat i likhet med Nordvietnam, skulle erkänna denna stat? Enligt min mening skulle ett erkännande tvärtom vara en handling av solidaritet med den angripne och en protest mot angriparen. Detta har naturligtvis ingen avgörande betydelse för att få slut på kriget, men det skulle verka i denna riktning, inte i den motsatta riktningen, som utrikesministern tycks förutsätta. Jag har också åsikten, att en eventuell svensk medlarroll, som utrikesministern talar om, skulle underlättas — inte försvåras! — av att det fanns ett svenskt sändebud i Hanoi. Det har t.o.m. uppgivits att Nordvietnam endast skulle kunna godkänna ett sådant land som medlare, med vilket man har diplomatiska förbindelser. Om detta är riktigt, faller ju utrikesministerns argumentation på denna punkt. Herr talman! Jag hoppas att regeringen snabbt omprövar sin ställning när det gäller erkännande av Demokratiska republiken Korea och Demokratiska republiken Vietnam.

Herr talman! Det är riktigt att dessa stater befinner sig i skärningspunkterna, men vi har hela tiden tagit ställning konsekvent. Om man studerar vilka stater vi har erkänt och vilka vi icke har erkänt kan man för det första finna en geografisk regel: när en stat delats i två förefaller det som om vi helt enkelt erkänt de stater som ligger i syd och i väst men vägrat att erkänna dem som ligger i nord och i ost. Nu tror jag inte att det är geografiska hänsyn som varit avgörande härvidlag. Det finns emellertid, för det andra, ett visst mönster i erkännandepolitiken: när det gällt två stater har man erkänt den med kapitalistiskt eller feodalt system, medan man inte erkänt den med socialistiskt system. Detta motsvarar kanske det kalla krigets förhållanden, men det motsvarar icke dagens värld och dagens förhållanden. Därför tror jag att en förändring av regeringens politik är nödvändig. Utrikesministern sade också i sin replik att vi inte i onödan vill blanda oss i tysklandsfrågan och frågan om det europeiska säkerhetsproblemet. Man har ett provisoriskt läge, och vi vill inte lägga vår näsa i blöt. Vi måste emellertid ha synpunkter på tysklandsproblemet och på den europeiska säkerheten, och vi måste försöka medverka till ett läge som är gynnsamt också för Sverige. Ett faktum är att vi i verkligheten blandar oss i den tyska frågan genom att bara erkänna den ena tyska staten. Utrikesministern erinrade om att väststaterna i allmänhet icke har erkänt Östtyskland, eller Tyska demokratiska republiken, men måste vi i sådana angelägenheter följa väststaterna? Vore det inte mer neutralt och mer passande för vår allmänna utrikespolitiska hållning att erkänna bägge staterna eller eventuellt ingen? Jag tror att det första alternativet skulle vara att föredra. I fråga om Vietnam menar utrikesministern att vi har skapat en viss politisk balans genom att inte ackreditera den nuvarande ambassadören i Bangkok även i Saigon. Ett faktum är emellertid att vi fortfarande erkänner Sydvietnam medan vi icke har erkänt Nordvietnam. Det förefaller mig som om det råder obalans i vårt ställningstagande till dessa bägge stater. Det finns två parter i kriget, sade utrikesministern — på den ena sidan Amerikas förenta stater och på den andra sidan Nordvietnam och FNL, och man måste tänka på bägge parterna. Förutsättningarna för en eventuell svensk insats skulle, menade han, minska vid ett erkännande av Nordvietnam. Jag ser litet annorlunda på balansen i denna fråga samt på de svenska åtgärderna och den svenska politiken än vad utrikesministern gör. Jag tror att balansen i vår politik fortfarande väger över åt den amerikanska sidan i en rad avseenden. Ett av dessa avseenden är att vi vägrar erkänna Nordvietnam eller Demokratiska republiken Vietnam. Däremot erkänner vi sedan länge Amerikas förenta stater, och det har hittills inte varit fråga om att avbryta de diplomatiska förbindelserna med denna stat. Det finns också andra saker som man skulle kunna erinra om, om man ville föra en längre debatt, t.ex. det stöd svenska företag faktiskt i vissa fall ger den amerikanska upprustningen. Jag tror alltså i motsats till utrikesministern att om Sverige skall kunna spela den roll, som jag vet att utrikesministern vill och hoppas att Sverige skall kunna göra, så måste vi väga över balansen mera åt Vietnams sida. Ett erkännande av Nordvietnam skulle därvid ha mycket stor betydelse, och det skulle ha en viss om än begränsad betydelse även som solidaritetsyttring. Vi skulle frångå ett negativt politiskt ställningstagande och i stället tillämpa den allmänna regeln för erkännande av stater. Det är inte mycket, men åtminstone det borde enligt min mening göras.

Herr talman! Jag begränsade mitt omdöme till dessa delade stater när jag i mitt föregående inlägg sade att vi följt ett visst mönster. Ty både i fråga om Tyskland, Vietnam och Korea förhåller det sig så som jag sade i mitt föregående inlägg, att vi erkänt den kapitalistiska staten. Det är alldeles självklart att det uppstår problem när stater delas. Men i samtliga dessa fall är det nu 20 år eller mer sedan delningen av staterna ägde rum. Vi lever i en, som inte minst utrikesministern själv brukar säga, mycket dynamisk tid, där frågeställningarna förskjuts. Efter tjugo år måste vi pröva ställningstagandena på nytt och undersöka om det är realistiskt att hålla fast vid en ståndpunkt som vi tidigare intagit. Jag menar att det föreligger en risk att vår utrikespolitik när det gäller dessa erkännandefrågor fastnar i en dogmatisk ståndpunkt som inte längre är befogad. Utrikesministern ger mig ju delvis rätt i att förändringar har skett, när han erinrar om regeringens åtgärd att icke ackreditera ministern i Bangkok i Saigon. Det är ett erkännande av att en viss utveckling skett. Jag tycker att detta var en riktig åtgärd, men jag tror att man borde gå längre. I frågan om hur ett erkännande av Nordvietnam skulle verka i nuvarande läge har vi olika värderingar. Jag tror att ett sådant erkännande skulle verka positivt och i någon liten mån bidra tili ett slut på kriget. Utrikesministern har en annan värdering. Ett erkännande av dessa stater — även Vietnam — kan ju förses med en motivering som visar att det inte är något ställningstagande i frågan huruvida det i fortsättningen bör vara ett delat eller ett enhetligt land. Det är riktigt att det finns krafter i Vietnam som arbetar för ett enhetligt Vietnam. Men när utrikesministern så starkt framhåller detta gentemot mig och mitt krav på ett erkännande av Nordvietnam vill jag erinra honom om att det då finns anledning att ompröva vårt ställningstagande i FN år 1957. Genom att rösta för Sydvietnams medlemskap i FN tog vi i realiteten ställning mot Geneveöverenskommelsen och för en delning av landet. Om en revision kan göras på den punkten, tror jag ait det skulle vara nyttigt. Det viktiga i nuvarande läge tror jag emellertid är ett erkännande av Nordvietnam. Det skulle vara den positiva insats vi kunde göra.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. I interpellationen har jag framhållit att i olika sammanhang har företrädare för vårt land givit uttryck för det svenska folkets solidaritet med de mänskliga rättigheterna såsom de är utformade i FN:s stadga. Analogt med dessa solidaritetsförklaringar reagerar vi mot ofrihet och förtryck varhelst det förekommer. Vi har proteste rat mot bl.a. rasförtryck i Sydafrika och militärregimen i Grekland för att nämna några exempel. Trots alla strävanden för att eliminera brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer dagligen övergrepp mot enskilda människor och folkgrupper i olika delar av världen. Till dessa övergrepp hör den förföljelse av de kristna som äger rum i Sovjetunionen. Enligt ett dokument, som Slaviska missionen översänt bl.a. till generalsekreterare U Thant, sitter ett mycket stort antal människor i fängelse där för sin tros skull. Dessa människor har deltagit i bönemöten som anordnats av s.k. icke-registrerade församlingar och som därför betecknas som illegala sammankomster. Myndigheterna har endast tilllåtit registrering av cirka tredjedelen av de befintliga religiösa församlingarna. En mängd processer förs nu över i stort sett hela Sovjetunionen, varvid religiöst verksamma människor anklagas för ledande av och aktivt deltagande i illegala möten, spridande av religiös litteratur och förledande av minderåriga. De troende anklagas för det sistnämnda, om deras barn deltagit i ett evangeliskt möte. Ur det dokument som skickats till bland andra generalsekreterare U Thant och ordföranden i SSSR:s ministerråd, kamrat A. N. Kosygin, skall jag bara göra ett par korta citat. Det heter: Rådet för de fångnas släktingar i de evangeliikristnas och baptisternas församlingar i SSSR är nödgat att vända sig till Eder ännu en gång, eftersom Ni i kraft av FN:s stadgar är kallad att försvara människans elementära rättigheter oberoende av nationalitet, ras och religion. Alla våra ansökningar inför vårt lands regering har förblivit resultatlösa. I vårt land är religionsfriheten Öppet uttalad, men under loppet av mer än 40 år har vi inte kunnat åtnjuta den i praktiken. Vår kyrkas historia är skildringen av ständigt förtryck och förföljelser. De äldre bland oss var en gång barn till fångna, därefter hustrur, systrar och bröder till fångna, och de är nu mödrar och fäder till fångna. I kampen mot kyrkan har man i första hand trängt in i kyrkans inre liv, med målsättning att få den att förfalla inifrån. — — — Statens tjänstemän har börjat lägga sig i sådana rent kyrkliga frågor som valet av kyrkans tjänare, dopet, och så vidare. Enligt ännu ej helt fullständiga fakta finns för närvarande 200 i fängelse från de evangeliikristna och baptisterna. Deras familjer, till största delen med många barn, är lämnade utan försörjare. År 1960 var läget för de troende evangeliikristna och baptisterna så som följer: En tredjedel av församlingarna var registrerade och hade bönehus. Två tredjedelar av församlingarna hade inga bönehus, eftersom myndigheterna vägrat att registrera dem — för att kunna förfölja dem som illegala. Överallt skingrades de icke-registrerade församlingarnas möten av milisen. Men i ett ännu svårare läge befann sig de registrerade församlingarna. Genom att fullmäktige för ärenden i de religiösa kulterna på många håll grundligt blandat sig i kyrkans inre liv, paralyserar han helt enkelt församlingarnas andliga liv. Inte en enda av kyrkans tjänare har kunnat bli församlingspastor eller ens förkunnare utan samtycke från fullmäktige för ärenden i de religiösa kulterna. Det är inte svårt att vissa sig till vilka egenskaper en församlingens tjänare måste besitta för att tillfredsställa en ateistisk fullmäktige. År 1960 tillsändes samtliga registrerade församlingarna två dokument kallade ”Den! nya positionen” och ”Instruktionsbrev'. De kom från församlingarnas religiösa centrum och var avsedda för församlingsledningarna. Innehållet i ”Den nya positionen” och ”Instruktionsbrev” anger på ett iögonfallande sätt deras ateistiska ursprung. Det faktum, att man dömt troende för att ej ha erkänt ”Den nya positioner och ”Instruktionsbrev”, talar för sig självt.

I en protestskrivelse kräver man att de 202 baptistledare, som sitter fängslade, skall friges. Tillsammans med skrivelsen ville man överlämna den namnlista på de fängslade som »rådet för de fångnas släktingar» i augusti i år sände till FN:s generalsekreterare U Thant. Men ambassadens representant vägrade att ta emot dokumenten. Denna protestskrivelse från studentorganisationerna utmynnar i några punkter: »Vi vill enträget vädja till Ert lands regering: 1. att de i en bilaga till denna skrivelse namngivna 202 baptistledarna friges och rehabiliteras. 2. att alla föräldrar i Sovjetunionen garanteras rätten att ge sina barn en religiös uppfostran i enlighet med sin övertygelse.

De fängslade personerna som enligt vår mening inte gjort något straffbart, deras anhöriga och den kristna församlingen i Sovjet väntar på snar hjälp från alla som kan hjälpa på det sätt som är möjligt. Ett klart ställningstagande av regeringen i denna fråga, uppvaktningar i likhet med studenternas m.m. kan ha en positiv betydelse. Det är min förhoppning att utrikesministern i FN då tillfälle gives också där vill fördöma dessa företeelser. Det är möjligt att vid den fortsatta behandlingen av FN:s konventionsförslag, som vill eliminera alla former av religiös ofördragsamhet, det omnämnda dokumentet kommer på tal eller kan föras på tal. Slutligen: utrikesministern har nyligen besökt Sovjet. Denna kontakt med de ryska ledarna är väl inte den sista. Kunde man tänka sig att utrikesministern vid nästa sammanträffande tar upp denna allvarliga fråga? Den ryske ledaren Kosygin har ju också fått del av dokumentet och vet vad det är fråga om.

Herr talman! I en interpellation har herr Söderström frågat chefen för inrikesdepartementet om han avser att vidta några åtgärder för att säkerställa en enhetlig tillämpning av affärstidslagen och därigenom undanröja vissa olägenheter som nämns i interpellationen. Eftersom ärenden om affärstidslagens tillämpning enligt stadgan angående statsdepartementen handläggs i handelsdepartementet, ankommer det på mig att besvara frågan. I affärstidslagen är bestämt vad som skall vara vanlig affärstid, nämligen vardagar kl. 8—20. Under denna tid får detaljhandel i allmänhet bedrivas och försäljningsställe för sådan handel hållas öppet. Kommunens styrelse eller nämnd, som utses av fullmäktige i kommunen, skall för särskilda fall medge affärstid utöver den vanliga, om det är påkallat med hänsyn till allmänhetens intresse. Besvär över kommunalt beslut kan anföras hos länsstyrelsen och föras vidare till Kungl. Maj:t. Lagen trädde i kraft den 1 januari i år och gäller till utgången av år 1971. Denna lag innebär en enklare och friare reglering av affärstiderna än den förut gällande butiksstängningslagen. Därmed har ett starkt konsumentintresse tillgodosetts. Med hänsyn till konsumenternas synpunkter skulle kanske reglerna kunna mjukas upp ytterligare. Det är emellertid nödvändigt att beakta också andra faktorer, särskilt de affärsanställdas förhållanden. För de anställda skulle otvivelaktigt en mera långtgående liberalisering kunna medföra olägenheter. Lagen är sålunda resultatet av en kompromiss mellan konsumenternas och de affärsanställdas intressen. I de relativt få besvärsärenden som förekommit hos Kungl. Maj:t har jag i ett par fall uppmärksammat, att olägenheter från konkurrenssynpunkt kan ha uppkommit på grund av oenhetlig bedömning i olika kommuner. Med hänsyn bla. till de affärsanställdas intressen bör man emellertid enligt min mening iaktta återhållsamhet när det är fråga om att ändra den lokala instansens beslut att vägra förlängning av affärstiden. Härvid måste beaktas, att lagen är provisorisk och att avsikten är att samla erfarenheter om dess verkningar för att, när giltighetstiden går ut, på nytt pröva frågan om affärstidsregleringen. Det är givetvis ett starkt allmänt intresse att ärendena om utsträckt affärstid prövas efter enhetliga grunder. Inte minst gäller detta när konkurrensförhållandet mellan företag i olika till varandra gränsande kommuner kan påverkas av avgörandena. Jag vill erinra om att föredraganden i propositionen 1966:144 om affärstidslagen utgick från att kommuner, som tillsammans bildar ett näringsgeografiskt sammanhängande område, skulle i samarbetsnämnderna i kommunblocken eller i annan ordning komma att verka för att enhetliga normer följs vid prövningen. Som ihterpellanten framhåller har arbetarskyddsstyrelsen samt Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet sökt främja en enhetlig tillämpning av lagen. Jag kan tillägga, att från länsstyrelsehåll vidtagits åtgärder i samma syfte. Vidare vill jag erinra om att i början av detta år bildades en affärstidskommitté för Stor Stockholm, som lämnat rekommendationer om dispensgivningen till kommunerna i denna region. Liknande kommittéer har bildats för ett par andra områden. Huruvida dessa åtgärder för att åstadkomma önskvärd samordning av kommunernas praxis varit tillräckligt effektiva är för dagen svårt att säga. De fåtaliga besvärsärendena hos Kungl. Maj:t ger inte erforderlig överblick. Jag ämnar därför inom den närmaste tiden hämta in upplysningar om länsstyrelsernas erfarenheter från handläggningen av affärstidsärendena och om vad som har gjorts på det regionala och lokala planet för att åstadkomma den eftersträvade enhetligheten. Därefter kommer jag att överväga om ytterligare åtgärder behöver vidtas på centralt håll. Jag vill emellertid understryka, att bestämmanderätten i dessa frågor i första instans ligger hos kommunerna och att sålunda de åtgärder det kan bli fråga om främst måste syfta till att främja samarbetet kommunerna emellan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lange för svaret på min interpellation. Som framgår av interpellationen är det inte tillkomsten av affärstidslagen som nu främst beröres utan det sätt — eller rättare sagt de olika sätt — på vilket tillämpningen sker i respektive kommuner. Den nya lagen ger detaljhandeln ökade möjligheter till öppethållande — även på söndagar — och den tillkom i avsikt att vidga affärsmännens möjligheter att efterkomma kundernas krav. När det gäller söndagsöppethållande har kommunerna avgörandet i sin hand. I sin bedömning måste kommunerna även tänka på att konkurrensläget inte rubbas. I den allmänna samhällsdebatten har under de senaste åren alltmera framhållits angelägenheten av att på alla sätt främja en ur allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet — något som redan vid konkurrensbegränsningslagens tillkomst och därefter i flera utredningar fastslagits vara ett samhällsintresse av stor vikt. Detta medför stora svårigheter när det gäller bedömningen av tillståndsgivningen. Många kommuner begränsar därför denna till att gälla vissa branscher, som anses föra sådana kapitalvaror vilka kunden behöver tid på sig för att köpa, varor som fordrar inte bara betänketid utan också ingående studium och resonemang med försäljaren innan förvärv kan beslutas. I min hemort har jag deltagit vid behandlingen av de ansökningar om öppethållande 'på söndagar som inkommit. När frågan var uppe i början på året i drätselkammaren beslöts efter en viss principdebatt, att man skulle inta en restriktiv hållning vid bedömningen av ansökningar. Vid detta tillfälle hade ledamöterna tillgång till såväl Stadsförbundets rekommendation som arbetsmarknadsstyrelsens tillämpningsföreskrifter. Dessutom lades självfallet stor vikt vid den tolkning, som kansliets jurister gav. Under det gångna året har vi behandlat närmare 40-talet ansökningar. Av dem har ungefär 15 gällt bilbranschen. Dessa har avsett ansökan om öppethållande för demonstration av nya modeller o.s.v. Samtliga dessa ansökningar har bifallits utan remissförfarande. Ungefär lika många fall har gällt möbler, mattor och hushållsmaskiner. Ett fall har bifallits medan övriga avslagits. I de flesta fall har remiss sänts till Föreningen Norrköpings köpmän och till 'Handelsanställdas” förbund. Remisserna har i samtliga fall utom ett resulterat i att avslag förordats. I det enda I två fall har vårt beslut överklagats och de klagande har därvid vunnit gehör hos länsstyrelsen, som upphävt drätselkammarens beslut. Detta har i sin tur medfört, att drätselkammaren för att få prejudikat överklagat hos Kungl. Maj:t. I avvaktan på detta prejudikat har under tiden inkomna ansökningar avslagits. Lokalt sett har saken väckt ett mycket stort intresse. I höst förekom i Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad en trespaltig rubrik: »Köpa bil på en söndag går bra — men för pianoköp blir det nej.» I artikeln kom flera köpmän med uttalanden, av vilka framgick att de inte är till freds med den tolkning, som lagen fått i Norrköping. Det är väl rätt naturligt, om köpmännen inom möbelbranschen, för att ta ett exempel, känner en viss bitterhet, när de inte får tillfälle att öka servicen till sina kunder, därför att de inte behandlas lika liberalt som bilhandlarna. Denna bitterhet blir inte mindre, då de samtidigt kan konstatera, att deras kunder kan åka till närbelägna grannkommuner och välja möbler, därför att lagen där tillämpas på ett från deras synpunkt mindre restriktivt sätt. Dessutom finns det företag, som äger butikskedjor i olika kommuner. De kan då få tillstånd i vissa kommuner, medan de i andra får avslag, trots aått de har exakt samma skäl för sin framställning i samtliga fall. I tidskriften Fri Köpenskap av den 1 december 1967 är införd en artikel under rubriken »Affärstidslagen attackeras fränt». Där beskrives, hur ett möbelvaruhus i Malmö gått till attack mot lagens tillämpning genom en skrivelse till drätselkammaren. Formellt sett gäller skrivelsen en ansökan om öppethållande på söndagar, men genom underhandsbesked vet man att den kommer att avslås. Firman har emellertid för avsikt att överklaga ett sådant beslut, eftersom stor oklarhet tydligen råder beträffande lagens tillämpning och det från allmänhetens synpunkt är önskvärt med enhetlig tillståndsgivning. Skulle firman få nej från länsstyrelsen, ämnar man hänvända sig till Kungl. Maj:t. I skrivelsen hänvisar man till att Anderslövs kommun beviljar söndagsöppethållande för sitt möbelvaruhus två gånger på våren och två gånger på hösten. Avståndet mellan de båda kommunerna är så kort, att ett direkt konkurrensförhållande råder mellan möbelvaruhusen på de båda orterna. Ur konsumenternas synvinkel kan det därför knappast vara riktigt att man ej får utnyttja tjänsterna från företaget i den stora kommunen vid samma tidpunkt som andra företag i branschen säljer sina varor. Man konstaterar vidare att det är uppenbart att stor okunnighet råder om lagens tillämpning. Genom: telefonsamtal med olika myndigheter har klart framgått, att de beslut som fattas i hög grad baseras på individuell tolkning av lagen. »Den som vill läsa lagen restriktivt kan göra det, den som vill läsa den frikostigt kan göra det.» Något samarbetsorgan, som kunde bidraga till en mera enhetlig tillämpning finns inte. Det är kommunernas politiker som får avgörandet, varvid ofta partilinjer följs. Det kan inte ligga i konsumenternas intresse, dels att lagen är så oklar, dels att tillämpningen av densamma skall bero på den partipolitiska sammansättningen hos det kommunala organet. Stora varuhus har dessutom ofta kunder från ett betydande omland genom dagens moderna kommunikationsmedel. Därför är det rimligt, att lagen tolkas lika på olika platser. »Förhållandet att konkurrerande företag i Anderslöv, Hörby, Kristianstad, Höganäs etc. beviljas tillstånd, medan man får nej i Malmö strider mot principerna om fri konkurrens och gällande regler om konkurrenslagstiftning», sägs till slut i den citerade skrivelsen. Tidningen har även på ledarsidan ägnat stort utrymme åt denna lag. Man konstaterar att den satts på sitt första stora prov i och med julhandeln — men som väntat var — inte bestått provet. Rent löjeväckande inkonsekvenser och, vad värre är, uppenbara orättvisor har blivit följden av de kommunala instansernas agerande. Tidningen anser därför att det inte finns någon ursäkt för att låta provisoriet fortsätta i de planerade fem åren. Erfarenheterna är sådana, att redan vårriksdagen lämpligen borde besluta lagens restlösa slopande. Det är »en lag i olag» säger man i sin ledande artikel. Varför har det nu blivit på detta vis? Som jag ser det är den springande punkten hur man skall tolka 2 8 i lagen, där det stadgas att »om det för särskilt fall är påkallat med hänsyn till allmänhetens intresse, skall kommunens styrelse eller nämnd, som fullmäktige i kommunen utser, medge affärstid utöver det vanliga». | I arbetarskyddsstyrelsens meddelande nr 67:3 konstateras, att lagen i detta hänseende blott innehåller den ovan angivna korta bestämmelsen. För att vinna närmare kännedom om de riktlinjer som kommunen har att följa hänvisas man vidare till vad som uttalats under förarbetena till lagen. Det skulle i detta sammanhang föra alldeles för långt att gå in på detaljer, men jag kan väl förstå om vissa affärsmän är förvånade när de t.ex. i meddelandet kan läsa: »Ett annat tänkbart fall är då en möbelaffär vill introducera alster av en viss arkitekt», eller: »Fråga om dispens bör meddelas skall bedömas i första hand med hänsyn till konsumentens intresse». Man säger klart ifrån att man främst syftar till att praxis inte bör skifta mellan kommuner som : bildar ett näringsgeografiskt sammanhängande block. En osäkerhetsfaktor hos de beslutande myndigheterna är vidare huruvida remissförfarande skall tillämpas eller inte. Jag har den uppfattningen att man för närvarande just på grund av tolkningssvårigheter utnyttjar detta förfarande i alltför hög grad. Det är som synes inte bara i min hemkommun som man har haft och har stora svårigheter med tillämpningen av den nya lagen. Förutom svårigheter medför den också ett onödigt administrativt krångel. Därför torde det vara ett allmänt önskemål att klarare direktiv kan utfärdas, så att de av mig relaterade fallen inte behöver upprepas och därmed också mycket missnöje xan försvinna. De erfarenheter som vunnits från årets början tills nu visar tyvärr att lagen inte är lyckad i sin nuvarande utformning och därför är i behov av justering eller möjligen bör slopas innan de fem åren har gått, som vissa instanser önskar. I sitt svar har handelsministern konstaterat att det för dagen är svårt att avgöra om vidtagna åtgärder för att åstadkomma önskvärd samordning av kommunernas praxis har varit nog effektiva. Det fåtal besvärsärenden som ligger hos Kungl. Maj:t ger inte tillräcklig överblick. Jag noterar därför med tacksamhet att handelsministern ämnar inhämta ytterligare upplysningar hos länsstyrelserna för att sedan överväga om åtgärder på centralt håll bör vidtagas. Till den allra sista meningen i svaret kan jag bara knyta reflexionen, att kommunerna med all säkerhet kommer att bli tacksamma för eventuella åtgärder. De torde under inga förhållanden se detta som något intrång i den kommunala självbestämmanderätten.

Herr talman!

Lika litet fanns det något större intresse för att hålla öppet på söndagarna. Utvecklingen av denna fråga har naturligtvis följts med stort intresse och stor uppmärksamhet bland handelns anställda, som säkert tycker att handelsministerns svar på herr Söderströms interpellation är tillfredsställande. Det råder fortfarande stor oklarhet ute i vissa kommuner om hur den nya lagen skall tillämpas, något som är förvånande, eftersom den korta lagtexten är klar och koncis. Detsamma gäller de tillämpningsföreskrifter som getts ut av arbetarskyddsstyrelsen och som bygger på förarbetena till lagen. Herr Söderström har här citerat handelns arbetsgivares tidning Fri Köpenskap. Det må tillåtas mig att till belysning av vad jag nu sagt anföra ett par exempel ur Handelsanställdas förbunds tidning Handelsnytt. ägaren till en möbelaffär i en kommun i västra Götaland annonserade en fredag, att han skulle hålla öppet kommande söndag. Vid kontroll på lördag eftermiddag visade det sig att dispens saknades. På något sätt lyckades man ordna en snabbsammankomst med kommunalnämnden på lördagskvällen eller söndagsmorgonen, ty när det var dags för affären att öppna så fanns det ett tillstånd. Här vill jag direkt citera tidningen Handelsnytt, som skriver: »Det är möjligt att ett sådant här beslut inte strider mot kommunallagarna. Men vi vill dock slå fast som vår bestämda mening att det strider mot andan och meningen i affärstidslagen.

Må det tillåtas mig att säga att när det gäller Stadsförbundets verksamhet så har man rätt att sätta ett frågetecken. Därmed är vi inne på det andra exemplet i tidningen Handelsnytt, som gäller en stad i mellersta Sverige. Där höll fyra butiker öppet en söndag. När ägarna fick påpekande om att det var olagligt hävdade de att lagen gav dem rätt att hålla öppet för visning. Uppgiften hade kommit från drätselkontoret som i sin tur hänvisade till Stadsförbundet. Ryktet spred sig snabbt och ännu fler butiker höll Öppet nästa söndag. Vid den kontroll som Handelsanställdas förbund gjorde med den namngivne uppgiftslämnaren i Stadsförbundet ansåg sig denne vara helt säker på sin sak och ville förvissa förbundet om att det inte bara var de kommunala myndigheterna i vederbörande stad som han hade delgivit sin visdom utan även andra kommuner hade fått samma besked. Det blev här nödvändigt för förbundet att koppla in arbetarskyddsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet när det gäller affärstidslagen, innan vederbörande s.k. expert i Stadsförbundet fick klart för sig att han hade fel. Jag hoppas att de kommuner som jag här har nämnt är undantagsfall. Det är viktigt att vi har en kommunal självbestämmanderätt på detta område eftersom behoven av dispens bäst bedömes lokalt, men då måste också vederbörande kommunalmän göra sig förtrogna med lagens innehåll. Jag tror också att det finns ett behov av samråd mellan kommunerna och mellan kommunblocken. Däremot tror jag att en enhetlig tillämpning av affärstidslagen för hela landet skulle strida mot lagens anda och mening. Till sist vill jag som kommunalman och samtidigt aktiv inom Handelsanställdas förbund framföra ett tack till handelsministern för den uppfattning som han här har deklarerat.
Herr talman! Jag tror att denna fråga är ganska viktig, speciellt för personalen men även för handelns vidkommande. Jag har en bestämd uppfattning att öppethållande mellan lördag kl. 13 och måndags morgon generellt borde förbjudas. Jag befinner mig för all del i den situationen, att jag är ordförande i en styrelse för ett affärsföretag som har en omsättning på cirka 175 miljoner kronor. Däri ingår även varuhus. Det är orimligt att tro att man kan få överenskommelser mellan handelns olika parter att fungera, speciellt när det gäller vissa större varuhus. Under sådana förhållanden är det riktigare att vi generellt förbjuder även affärerna i städerna att hålla öppet under lördagseftermiddagar och söndagar. Det finns inget behov av ett öppethållande, utan det hela är betingat av en psykologiskt uppjagad stämning. Inom handeln måste vi lära oss att ta hänsyn till den arbetskraft vi har inom företaget. Därför vill jag kraftigt understryka att vi endast i speciella och enstaka fall, exempelvis när något affärshus skall öppna på en lördag eller en söndag, skulle kunna göra ett undantag. Men även detta är egentligen onödigt i nuvarande tid. Jag har velat göra denna deklaration som protest mot de förhållanden som för närvarande är rådande. Jag kan mycket väl förstå att landsbygdens affärsinnehavare runtom städerna måste känna sig ganska obehagligt berörda. Men även vi som bor i städerna och sysslar med handeln måste lära oss att ta sociala och mänskliga hänsyn till handelns folk, d.v.s. våra anställda.

Herr talman! Uppriktigt sagt tror jag att det föreligger ett missförstånd mellan herr talmannen och mig. Jag har aldrig begärt ordet, men när jag nu ändå står i talarstolen vill jag konstalera att det råder en ganska samstämmig uppfattning om detaljerna. Beträffande lagens tillämpning kan vi kanske ha olika meningar. Att det finns starka skäl att verka för större enhetlighet har ändå framkommit och understrukits i den debatt som har förts. När vi fått in tillräckligt material, som vi har för avsikt att inhämta via länsstyrelserna, får vi, som jag sagt i mitt interpellationssvar, överväga om ytterligare klarlägganden och åtgärder är erforderliga. Herr Jönsson i Arlöv delar inte uppfattningen om enhetligheten, men det beror nog på att vi menar olika saker. En liten kommun har kanske inte anledning att ge tillstånd jämlikt butiksstängningslagen på samma sätt som en större kommun, som drar till sig köpare i ett mycket större område. Jag tror därför att det inte heller mellan honom och mig råder olika uppfattningar på denna punkt.
Herr talman! Jag kan inte dela den uppfattning som herr Lundberg gjorde sig till tolk för. Däremot delar jag den uppfattning som kommer till uttryck i den nuvarande lagen, nämligen att dispens kan lämnas om det är påkallat med hänsyn till allmänhetens intresse. Det enda som nu är oklart är hur man skall definiera detta uttryck. Kan vi göra det kommer vi ifrån de nuvarande svårigheterna, och då kommer säkerligen alla att anse att lagen är bra.

Herr talman! Herr Boo har i en interpellation frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han avser att lämna riksdagen en samlad redovisning av »länsplanering 67» samt vilken betydelse resultaten av denna verksamhet kommer att tillmätas i den framtida samhällsplaneringen. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. »Länsplanering 67» syftar till att formulera lokaliseringspolitiska handlingsprogram i länen. Bakgrunden är stalsmakternas uttalande år 1964 i anslutning till beslutet om en aktiv lokaliseringspolitik. I 1964 års proposition om riktlinjer för = lokaliseringspolitiken framhöll jag bl.a. att konkreta planer borde utarbetas i länen, i vilka en avvägning borde eftersträvas av olika regionala intressen i fråga om samhälleliga serviceanordningar och andra offentliga verksamheter. Anvisningar för denna planering utfärdades av Kungl. Maj:t den 17 februari i år, varigenom länsstyrelserna ålades att försöksvis genomföra en planering med lokaliseringspolitisk inriktning. »Länsplanering 67» är alltså att hetrakta som försöksverksamhet och endast preliminära resultat föreligger hittills. I vad mån planeringsverksamheten kommer att innefatta problem som för sin lösning kräver riksdagens medverkan är ännu för tidigt att yttra sig om. Om så visar sig önskvärt är jag emellertid beredd att i lämplig form för riksdagens kännedom redovisa de samlade resultaten av prognoser och målsättningar för olika län, sedan det material, som skall redovisas till inrikesdepartementet senast den 30 april 1968, hunnit bearbetas. Verksamhetens försökskaraktär gör det inte möjligt att redan nu besvara frågan om vilken betydelse »länsplanering 67» kan komma att tillmätas i den framtida samhällsplaneringen.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
Denna skulle omfatta en sammanställning och en analys av olika data rörande befolkningsoch näringslivsförhållanden samt uppgörande av prognoser och annan bedömning av utvecklingstendenser till ledning för kommunala, landstingskommunala och statliga insatser på olika områden. Detta utredningsuppdrag, som länsstyrelserna har att utföra i samråd med pia: neringsråden, har senare preciserats i PM från inrikesdepartementet. I en av dessa PM, daterad den 29 juni 1965, uppdrogs de allmänna riktlinjerna och senare i en PM av den 17 februari 1967 anvisningar för »länsplanering 67». I och för sig har jag ingen erinran mot vad som förekommit i detta avseende. Däremot känner jag stark oro inför vad effekten av de prognoser som framlagts av »länsplanering 67» kommer att innebära. Denna utredning och planering skall redovisas i fyra olika alternativ. Alternativ 1 skall vara rent utredningstekniskt och bygga på vissa gemensamma, för hela landet fixerade antaganden i fråga om befolkningsoch näringslivsutveckling och på enkla, enhetliga utredningsmetoder. Detta alternativ syftar således till att vara ett jämförelsealternativ. Alternativ 2 skall representera länsstyrelsernas uppfattning om innebörden av nuvarande tendenser i fråga om framtida befolkningsoch sysselsättningsutveckling. Det skall ur utredningssynpunkt vara ett neutralt alternativ utan de justeringar som kan vara föremål för överläggningar i planeringsråden. Alternativ 3 är kommunernas önskemål och bedömning beträffande den kommunala utvecklingen, och det göäller särskilt behovet av bostadsbyggande. Dessa tre alternativ skall således vara underlaget för ställningstaganden som senare skall göras av länsstyrelsen i samråd med planeringsrådet. Det alternativ som länsstyrelserna senare skall fastställa är alternativ 4.

De kommer också att visa en trend som i många fall är rätt betänklig, ty de siffror som kommer fram i alternativ 1 är i första hand en bedömning av utvecklingen under de första fem åren på 1960-talet. Det råder således inget tvivel om att den matematiska framräkningen av dessa siffror rent teoretiskt för många regioner och många bygder kommer att verka förödande. Det skulle inte vara svårt att anföra exempel härpå från många områden i landet. Låt mig ta ett exempel från mitt hemlän, Kopparbergs län. Det preliminära förslag som länsstyrelsen fastlagt med stöd av majoriteten i planeringsrådet visar, att befolkningen i Vansbro kommunblock från 1965 till 1980 kommer att minska med i runt tal en fjärdedel, från 9 800 till 7 500 invånare. I Älvdalens kommunblock blir minskningen ännu kraftigare, från cirka 10000 invånare år 1965 till 7 300 år 1980. Detta betyder att befolkningsunderlaget i vissa områden i blocket blir så litet, att det över huvud taget är tveksamt om bygden skall kunna leva vidare. Eftersom i de block, från vilka jag tagit mina exempel, jordoch skogsbruket sedan gammalt varit basnäringarna, är det självklart att utvecklingen i dessa näringar kommer att få stor betydelse. Lantbruksdirektören i länet har på basis av den jordbrukspolitiska målsättningen angivit, att cirka 70 å 80 procent av den öppna åkerjorden i dessa områden kommer att försvinna ur aktivt bruk. Vad det sedan blir kvar av den bygden som kan vara tilldragande, bl.a. på turismen, kan man undra. Jag tycker att detta visar att bara det förhållandet att man lägger fast en prognos kan bli ödesdigert för en bygd. På företagarhåll kommer man säkert i fortsättningen att vara tveksam, och detta minskar sysselsättningsoch utkomstmöjligheterna för människorna. Företagen vågar inte utveckla, och nyetableringen försvåras. Det är följderna av detta jag anser att man måste beakta, och samtidigt med att man lägger fast dessa prognoser måste man omedelbart vidta positiva åtgärder i anslutning härtill. Vi har inte råd att rasera de värden som de samhälleliga resurserna på dessa områden utgör. Hela samhällsutvecklingen kan komma att inriktas på ctt sätt som vi i framtiden kommer att betrakta som felaktigt. Det är mot bakgrunden av detta som jag funnit det vara angeläget att få ctt besked om hur den prognosverksamhet som kommer fram i »länsplanering 67» kommer att redovisas för riksdagen. Med den inbyggda automatik som finns i länsplaneringen måste det vara angeläget för riksdagen att om möjligt få en samlad redovisning av de konsekvenser som prognoserna medfört. Jag noterar därför med tillfredsställelse att statsrådet är intresserad av att överväga detta, och jag hoppas att han skall vidta positiva åtgärder efter dessa överväganden. Vid det tillfälle då denna redovisning förutsättes skola ske är det självklart också möjligt att närmare diskutera vilken hänsyn man i den framtida samhällsplaneringen skall ta till det utredningsmaterial som kommer att föreligga. Jag vill med detta, herr talman, starkt understryka att det är angeläget att vi får en samhällsinriktning som skapar utkomst, trygghet och trivsel för människorna.
Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag vill medverka till att ett handlingsprogram skyndsamt görs upp i syfte att främja näringslivets och bebyggelsens utveckling i Värmlands län. Svaret på frågan finns i den regionalpolitiska utredningsoch planeringsverksamhet som = efter regeringens initiativ pågår i länen. Detta arbete tar just sikte på att kartlägga de regionala utvecklingstendenserna för sysselsättning och befolkningsutveckling och att mot denna bakgrund försöka nå fram till en målsättning för det framtida samhällsbyggandet. Ett realiserande av de uppställda målen förutsätter, som jag framhöll i lokaliseringspropositionen år 1964, ati man efter hand upprättar konkreta handlingsprogram. Länsplaneringen befinner sig ännu på försöksstadiet. De preliminära planerna har remitterats till kommunblockens samarbetsnämnder och landstingens förvaltningsutskott och kommer därefter att få sin slutliga utformning under våren. På det centrala planet övervägs formerna för den vidare samordningen av länsplanerna. När det gäller samhällets beredvillighet att medverka till en industriell expansion i Värmland vill jag peka på att sedan den 1 juli 1965 lokaliseringsstöd beviljats med mer än 52 milj.kr. till 38 företag i länet. Värmland har därmed fått nästan tio procent av det lokaliseringsstöd som totalt har utgått. Detta visar också att det finns ett positivt intresse från företagen för lokalisering och expansion i de delar av Värmland som — i likhet med vad interpellanten påpekar — har goda industriella förutsättningar.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på interpellationen. Företagsnedläggelser och = driftinskränkningar är en alltför vanlig företeelse i Värmland för närvarande. Arbetsmarknaden präglas minsann inte av någon större trygghet, och det gäller för både tjänstemän och arbetare. Här har uppstått en stor oro. Det kan givetvis sägas att samma situation råder överallt, och det är riktigt att förändringar sker. Men jag tror att läget är svårare i Värmlands län än på andra håll. Vi har fått en stor arbetslöshet och ett vikande befolkningsunderlag. Med hänsyn till Värmlands geografiska läge — det är rätt korta avstånd till Uddevalla och till isfri hamn i Norge — tycker jag att situationen borde ha varit en annan. Värmland borde, med andra ord, ha rätt goda förutsättningar, och man bör söka utnyttja dem till fullo. Inrikesministern hänvisar i svaret till den regionalpolitiska utredningen och planeringsverksamheten som tillkommit på regeringens initiativ och som pågår genom länsstyrelsens försorg. Jag vill bara konstatera att resultatet av dessa utredningar och prognoser hittills inte varit till fördel för vare sig näringsliv eller sysselsättningsmöjligheter i Värmland. Prognoserna har verkat skrämmande på sådana företag som kanske tänkt sig att bygga eller bygga ut, och det har gjort människorna pessimistiska. Nu återstår att se om kommunerna kan ge en mera positiv bild av utvecklingen och om denna prognos kan förbättras efter en ytterligare bearbetning. Men resultatet av dessa planer — det framgår inte minst av det förra interpellationssvaret och debatten i samband därmed — kommer inte att visa sig förrän långt fram i tiden. Vad som är väsentligt och behövligt för närings livets utbyggnad och därmed också för sysselsättningen i Värmland är i första hand en ordentlig mellanriksväg genom Värmland till isfri hamn i Norge. Man har nu krokiga vägar åt det hållet som inte är de bästa, vilket givetvis sätter ner effektiviteten i transportapparaten. Vi behöver också ha en bättre vänerkanal som ger möjlighet för större fartyg att anlöpa vänerhamnarna. För min personliga del tror jag att den s.k. Uddevallakanalen skulle vara det bättre alternativet. Men säkerligen har vi inte möjligheter att få gehör för det, och i avaktan på det får vi väl hoppas att Trollhätte kanal kan förbättras. Om man ifrån samhällets sida kunde skapa större möjligheter i dessa avseenden är jag övertygad om att intresset för industriutbyggnad i Värmland skulle öka kraftigt. Genom förbättrade kommunikationer och lokaliseringspolitiska åtgärder, som man behöver satsa på i ännu större utsträckning, skulle säkerligen skapas förutsättningar för ett blomstrande näringsliv även i Värmland. Inrikesministern pekade på det lokaliseringsstöd som vi har fått, och det är gott och väl att vi har fått det. Men jag tror, som sagt, att om vi inte kan ordna de kommunikationsfrågor som jag nyss har varit inne på, blir det svårt att klara det hela enbart genom lokaliseringspolitiskt stöd. Här behövs ett både -— och. Samhället lägger ner ganska mycket pengar på storstadscentra, och man kan fråga sig, om denna befolkningskoncentration ger den bästa effektiviteten ur produktionssynpunkt. För min del tror jag det inte. Man stirrar sig ofta blind på centraliseringar, men centralisering medför många nackdelar. Den goda trivselmiljö som Värmland har att erbjuda är en positiv faktor, och jag tror alltså, att en förläggning av industrier dit är en klok åtgärd på sikt. Inrikesministern medger i slutet av svaret att Värmlands län har goda industriella förutsättningar, och vi är glada över detta uttalande. Till sist vill jag ytterligare poängtera att om vi skall kunna utnyttja möjligheterna till glädje för länets invånare bör också kommunikationerna ordnas bättre, och det är på detta område vi väntar resultat. Det hade varit bra om kommunikationsprojekten varit färdigplanerade, så att de som nu är arbetslösa kunnat utnyttjas i produktivt arbete. Detta gäller den aktuella situationen, men om man klarat denna skulle grunden ha lagts för en bättre utveckling. Får vi till stånd det nödvändiga samarbetet mellan kommunikations-, inrikesoch finansdepartementen tror jag också att det går att lösa dessa frågor och att läget blir bättre.
Herr talman! Jag vill gärna tala om för herr Jonasson att det förekommer ett mycket gott samarbete mellan kommunikations-, inrikesoch finansdepartementen och att vi eftersträvar att klara problemen där de uppträder, och i detta avseende kommer naturligtvis också Värmlands län i fråga. Det är klart att jag skulle vilja hålla ett litet lovtal till Värmland med hänsyn till den församling som jag nu har tillfälle att tala inför, men de flesta känner väl till landskapet och dess utomordentliga förutsättningar så jag behöver inte längre uppehålla mig vid detta.

Att förbise det viktiga i ett sådant prognosarbete är att vilja se bort från realiteter. De är ibland besvärande, men vi måste ändå ta fakta i beaktande i sådana här sammanhang. Herr Jonasson sade att han vänder sig mot centraliseringen, ty det ligger inte så stort värde i den. Jag skulle vilja fråga, om herr Jonasson också menar att om samhället satsar hårt på t.ex. karlstadsregionen så är det en sådan centralisering som man skall försöka undvika. Det är möjligt att det inte är vad herr Jonasson menar. Kanske menar han att vi skall försöka undvika en alltför stark satsning på de tre storstadsregionerna, och i så fall är herr Jonasson och jag överens. Jag ifrågasätter emellertid var man skall satsa på utbyggnaden av ett näringsliv och på servicen för att minska trycket mot storstadsregionerna. Skall det ske i Ekshärad eller i Karlstad? Jag tillåter mig ha den uppfattningen att man i det sammanhanget måste satsa på karlstadsregionen som konkurrent till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I karlstadsregionen finns förutsättningar att bygga upp en samhällsservice som enligt min mening är likvärdig med vad man kan åstadkomma i storstadsregionerna vad beträffar skolor, sjukvård, handel, fritidsanläggningar o.s.v. Samtidigt har man de utomordentliga fördelar som ligger i en miljö som möjliggör att man kan bygga bostäderna trivsamt med grönområden, småhus 0. s. v. Detta har visat sig inte minst under de allra senaste åren när vi haft en aktivare lokaliseringspolitik. Jag vill, herr talman, till sist komma fram till att vi självfallet inte kan vänta tills alla planer eller handlingspro gram är färdiga, utan vi måste vidta åt gärder inom de områden där besvärligheterna nu är stora, och det är de i Värmland, jag erkänner det. Företagsnedläggningar och omställningar inom industrin har enligt regeringens uppfattning varit anledningen till att karlstadsregionen får betraktas som ett område där de lokaliseringspolitiska stödåtgärderna nu skall sättas in, liksom även Norrköping, Falun och Gävle. Jag hoppas och tror att det skall bli möjligt att stimulera företag till lokalisering i karlstadsregionen och också gärna till andra regioner i Värmland. Jag tror dock att lokaliseringen av större företag i mycket hög grad kommer att gå i riktning mot de större industriella expansionsområdena, och karlstadsregionen är ett av dessa områden, som har alla förutsättningar att kunna ta emot företag. Herr talman! Det är klart att det skulle vara intressant att diskutera situationen speciellt i Värmland, men det drar kanske för långt ut på tiden. Låt mig bara säga som min mening att de stora problemen i Värmland har samband med näringslivets ensidighet där. Det är denna som skall brytas, och det är denna väldiga omställningsprocess som man nu är inne i. Den kan tyvärr inte försiggå utan att det märks. Jag tror likväl att det skall vara möjligt att åstadkomma ett mera differentierat näringsliv med sysselsättningsmöjligheter för de människor som kommer i kläm, de som friställs i den pågående processen. Ansträngningen bör vara gemensam, och från regeringens sida är vi starkt intresserade av att medverka på alla sätt som är möjliga.
Herr talman! Jag har inga större erinringar mot vad inrikesministern senast har anfört. Han skall dock inte kunna locka mig till att säga att det inte skall byggas någonting i Karlstad. I dessa stora frågor är angelägenheter na gemensamma för hela länet. Ett inbördes slagsmål mellan Ekshärad och Karlstad vore en ganska ojämn kamp till föga båtnad — det vet också inrikesministern. Det utesluter emellertid inte att utbyggnad av industri kan och bör ske även på andra platser i länet. Jag håller med inrikesministern om att vi behöver bryta ensidigheten när det gäller näringslivet. Om det funnes bättre kommunikationer, särskilt över Norge, skulle det säkerligen finnas möjligheter att få ett mer differentierat näringsliv. Det är nämligen just detta som behövs — små industrier som kompletterar andra sådana — vilket jag också framfört i min interpellation. Inrikesministern nämnde att vi har ett gott samarbete mellan departementen. Ja, det är riktigt. Både inrikesministern och kommunikationsministern är ju här. Men vi skulle också behöva en finansminister som sade sitt. Vi vet att dessa projekt kostar pengar, men det är säkerligen en satsning som på sikt kan ge resultat. Jag vill särskilt framhålla, att jag är övertygad om att det krävs planering och ett handlingsprogram, men det får inte ta för lång tid att åstadkomma. Det kan bli ödesdigert. När det gäller frågor som en bättre vänerkanal och en bättre väg till isfri hamn i Norge är det åtgärder som man kan vidta ganska snart utan att alltför länge avvakta denna planering. Dessa två saker vet vi verkligen behövs.

Herr talman! Herr Eskel säger att det här är fråga om en detalj som han inte vill låta stå alldeles okommenterad, och den gäller den prognos som länsstyrelsen i Värmlands län för närvarande har gjort. Jag skall inte gå in på alla detaljer där, men enligt denna prognos finns det vissa områden, där det skulle ske en befolkningsminskning med 40 procent. Jag vet inte om herr Eskel ordentligt lyssnade på vad jag sade, men jag framhöll — det framgår av protokollet — att denna prognos hitintills verkat skrämmande, och jag tror också att det är värmlänningarnas uppfattning. Man har nämligen vid diskussioner på olika håll i företagsfrågor blivit på det klara med att näringslivets företrädare i många fall funderar över om utvecklingen skall bli så ödesdiger som framgår av prognosen. Det är ur den synpunkten som jag anser att denna planering bör fortsätta så snart som möjligt så att vi kommer ur det dödläge som vi befinner oss i.

Herr talman! Jag vill inte ytterligare förlänga denna debatt. Alla som följt dessa frågor vet emellertid att de dystra prognoserna åtminstone på kort sikt har förtagit den effekt som verksamheten eventuellt skulle ha kunnat ge. Folk har blivit synnerligen betänksamma med anledning av dessa prognoser. Jag har resonerat med många företagare som har sagt sig att det inte är stor idé för dem att bygga ut, om det kommer att bli så dystert som det ser ut att bli. Det är därför nödvändigt att snarast få fram ett positivt program så att den nuvarande pessimismen kan brytas.

Herr talman!

Övergången till högertrafik får anses ha skett relativt smidigt och hittills utan någon ökning av det totala antalet trafikolyckor. Man torde inte heller kunna säga att övergången medfört några påtagliga olägenheter i form av försenade varuleveranser eller liknande på transportsidan. Det är emellertid ännu för tidigt att göra en slutgiltig bedömning av omläggningen. Högertrafikkommissionen = följer = fortfarande uppmärksamt utvecklingen — framför allt genom dag-för-dag-registren och analysen av inträffade trafikolyckor. Kommissionen håller vidare en beredskap som gör det möjligt att sätta in trafiksäkerhetsåtgärder av olika slag, om det skulle visa sig att ytterligare åtgärder behövs. Den 17 oktober höjdes den tidigare hastighetsgränsen på landsväg från 70 till 80 km tim. på motorväg till 100 km/tim. De återfall till vänsterbeteende som kunnat konstateras, framför allt när det gäller fotgäng arna, har däremot ansetts motivera ett bibehållande ännu någon tid av 40 kilometersgränsen i tätorter. Med riksdagens godkännande har Kungl. Maj:t utfärdat bestämmelser om att differentierade fartgränser för alla vägar utanför tättbebyggt område skall införas i anslutning till de särskilda begränsningarna på grund av trafikomläggningen upphör. Systemet skall prövas under erforderlig tid och riksdagen skall därefter beredas tillfälle att yttra sig över om det bör bibehållas. Sedan riksdagen tog ställning i frågan om ett sådant försök har det inte förekommit någon omständighet som ger anledning till omprövning av detta beslut. Vad gäller kostnaderna för trafikomläggningen beräknades dessa 1965 till cirka 600 miljoner kronor. Vissa omställningsåtgärder som av tekniska skäl inte kunnat göras före dagen H kommer att pågå även under år 1968, och det möter därför vissa svårigheter att nu exakt bedöma vilken återverkan som prisoch lönestegringar sedan 1965 kan ha på de slutliga kostnaderna för övergången. Av olika skäl, bl.a. därför att vissa besparingar kunnat göras, torde man emellertid kunna räkna med att återverkningarna av prisoch lönestegringarna sedan 1965 skall kunna begränsas till ett relativt lågt belopp. Det är dock ännu för tidigt att uttala sig om de slutliga kostnaderna. Frågan om lämplighetsprövningen och tiden för återkallelse av körkort ligger inom ramen för trafikmålskommitténs utredningsuppdrag. Kommittén arbetar också med frågan om att förkorta handläggningstiderna i olika körkortsärenden. Enligt min mening bör kommitténs förslag på detta område avvaktas. I anledning av herr Lundbergs fråga om miljonrullningen inom bilsektorn vill jag erinra om att nu i det närmaste två miljoner bilar rullar på våra gator och vägar. Detta är ett uttryck för att allt fler människor i vårt land haft råd att skaffa sig bil. Den fortgående standardförbättring och inkomstutjämning vi eftersträvar har här haft en avgörande betydelse för utvecklingen, och självfallet är det av intresse att undvika onödiga kostnader för bilismen. Den betydande ökningen av antalet bilar gör det särskilt angeläget att främja trafiksäkerhetsarbetet, och det är ingen överdrift att säga att arbetet för ökad säkerhet i trafiken i dag är en angelägenhet för alla människor i vårt samhälle.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på avdelning 2 av min interpellation. Jag måste erkänna att jag har en känsla av att den lyckade starten med övergång till högertrafik nu håller på att förstöras. När jag den 17 oktober framställde min interpellation var det därför att jag fruktade att den snigelfart vi har på vägarna skulle ge upphov till den olycksstatistik som senare kom. Alla som är ute på vägarna vet att när det uppstår köer på flera mil, så måste någon inom en sådan kö bryta sig ur och gå över till vänstertrafik i omkörningsögonblicket. I en trafik av kökaraktär inträffar det ofta olyckor vid omkörningar.

Jag tror det är farligt att genomföra hela denna omläggning på det sätt som nu sker.

Denna skillnad är ganska anmärkningsvärd. Det har sagts att vi har ett par miljoner bilar. Vi har ökat beståndet av lastbilar. Vi har helt nyligen fått höra att flottlederna skall läggas ned, transporterna skall ut på vägbanan. Om denna trafik förs ut på de nuvarande landsvägarna ökar trängseln, och då tvingas vi att höja den högsta tillåtna hastighetsgränsen för lastbilar till minst 70 km i timmen. Farorna i den nuvarande trafiken är nämligen mycket stora när man, som man på E 4 kan uppleva, har ända till tio å elva stora lastbilar med släp i en följd framför sig. I en sådan situation vågar inte vanliga människor köra om. Om vi skall ha denna dämpade trafikhastighet, får vi en köbildning som i allra högsta grad är farlig. Kör man bil i stadstrafik — jag har studerat den en smula — vet alla att man inte kan följa fartgränserna, i varje fall inte om man åker med lejd bil; det är omöjligt. Jag tror att vi införde högertrafiken utan att tänka oss in i att utvecklingen inom trafikområdet samtidigt går i en brant kurva uppåt. I denna situation måste vi, som andra länder har gjort, acceptera en snabbare trafikföring, vilket måste innebära att vi höjer fartgränserna. Herr statsrådet nämner i sitt svar att hastighetsgränsen har höjts till 80 kilometer i timmen på vanliga vägar, men han skall komma ihåg att man, om man skall köra lagligt, knappast kommer över 70 kilometer i timmen. Enligt min uppfattning bör man nämligen följa den gamla regeln att inte bara titta på mätaren utan jämväl på vägbanan. Det torde ändå vara rimligt att en bilförare följer den anmaning vi en gång gav i andra lagutskottet om trafikanpassning. Det måste vara farligt att vi i vårt land skall ha författningar som säger: Du skall ägna huvuddelen av intresset åt hastighetsmätaren! Detta är ju ganska orimligt. Samtidigt måste man ställa sig den frågan när man färdas exempelvis på vissa sträckor uppe i Norrland: Kan det vara rimligt att under en skön natt sitta och mala i dessa farter? — Nu gör man ju inte det, förstås, men egentligen borde man göra det, eftersom risken finns att det kan komma en polis uppdykande, vilken samtidigt är både domare och uppbördsverk. Sådan är den situation vi har. Om man reser kortare sträckor spelar det ingen större roll, men om en bilförare skall sitta och köra låt oss säga 20—30 mil i en malande fart på §0 kilometer i timmen och dessutom måste sitta och stirra på hastighetsmätaren under huvuddelen av tiden och bara en och annan gång få tid att kasta en blick på vägbanan, så är det givet att detta har en sövande inverkan på föraren. Vidare har man kommit på många umderligheter, exempelvis denna justering av strålkastarna, som man måste företa och som har kostat bilismen miljoner och åter miljoner. I stället hade man bara behövt vrida på själva strålkastaren 2—3 centimeter, vilket skulle ha kostat, inte 140 kronor utan kanske 15 kronor på en bilverkstad. Men det är givet att i den situation vi befinner oss i, har det funnits vissa kommersiella intressen som har ansett att man måste byta ut hela lyktanordningen. Därigenom har kostnader tvingats på bilismen som är ganska avsevärda. Det har också retat mig att man kunnat komma på en så underlig idé som att bilens strålkastare skulle behöva vara tända under dagtid. Det är väl alldeles tillräckligt med att ögonen skall ha det obehaget på nätter och kvällar! Jag vet ju inte vilket snille som har hittat på det där, men det torde väl vara någon expert som tyckte att han måste ha en motivering för att han skulle finnas till. När man håller på med en sådan reform dyker det upp så många experter, inte för att de verkligen är det, utan för att de skall skapa motiveringar för att få sälja någonting och för att de har intressen på marknaden att tillvarata. Jag kan inte tänka mig annat än att det måste vara någon försäljare av billampor som hittat på detta underliga påfund att man skall köra med tända strålkastare även på dagen. Sedan räknar man väl också med att synen skall bli så pass försämrad, att man får sälja fler glasögon. Man måste väl ha tänkt sig något i den stilen, ty något vettigt i det hela kan jag inte finna. Däremot tycker jag att man borde undersöka möjligheterna att få en kraftigare belysning under den tid det är mörkt, ty då kommer andra faktorer in som är ganska avgörande. Det finns, herr talman, oerhört mycket på detta område som jag skulle vilja ta upp till diskussion. Jag skulle vilja fråga om statsrådet har övervägt hur man skall göra, när exempelvis de stora skogsbolagen övergår från flottning till landsvägstransporter. Kommer då de avgifter som bolagen nu betalar för flottningen att tagas upp av staten för att komma vägväsendet till godo? Hur skall man förfara med de nedlagda järnvägarna och de fina järnvägsbankar som vi har där? Skall man nu anlägga speciella vägar för den tunga trafiken och ordna transportfrågorna på ett vettigare sätt? Jag tror att man måste tänka igenom de olika problem som uppstår i samband med denna omläggning, om den inte skall bli missriktad på grund av att den tillkommit på en slump. Jag hade önskat att vi fått en redovisning av en plan där järnvägar, landsvägar, järnvägstrafik, biltrafik etc. hade redovisats, så att vi hade kunnat få en bild av vad vi transportmässigt behöver för såväl personbilstrafiken som lastbilstrafiken. Om vi skall fortsätta att bara föra ut den tunga trafiken på vägarna, måste vi offra betydligt mera på att bygga ut vägväsendet än vad vi för närvarande gör. När jag ställde frågan om kostnaderna talades det om 600 miljoner, men om man skulle räkna med de verkliga kostnaderna för bilismen, skulle det väl bli minst den dubbla summan. Vi som har god ekonomi kan självfallet följa med i fråga om alla de nyheter som kommer på detta område. Men om man inte skall göra biltransporterna och bilismen till en social och ekonomisk fråga, så att vissa grupper slås ut, måste man i planeringen se till att det inte blir onödiga kostnader. I Amerika finns ju en viss biltäthet och även stora bilfabriker. Om åtminstone 1963 års bilar, som jag såg vid en resa i Amerika, skulle rulla på de svenska vägarna, skulle håren resa sig på varenda polis som såg dem — dörrar och andra delar saknades. Vi skall akta oss för att tro att ett perfekt yttre är det väsentliga — det finns även andra faktorer. Herr talman! Jag vill sammanfattningsvis säga: Slopa nu dessa fartgränser! Gå upp till åtminstone 50—60 km i tätorterna! Om vi skall ha hastighetsgränser kvar, bör vi ha sådana gränser att man åtminstone har möjligheter att köra om framförvarande trafik — och köra om på sådant sätt att man inte äventyrar sitt eget och andras liv. Om man räknar efter antalet körda mil, vågar jag säga att det förekom flera olyckor när man körde med hästar en gång i tiden än nu. I dag glömmer vi lätt att dagens trafik är så intensiv, att den tyvärr, hur vi än bär oss åt, kräver offer. Vi måste alla se till att göra en avvägning mellan vad som härvidlag kan vara förnuftigt och oförnuftigt. Om kommunikationsministern, det nya trafikverkets chef Lars Sköld och rikspolischefen Carl Persson slår sina kloka huvuden ihop, vågar jag säga att de är i stånd att lösa problemen. Men försök då att först få bort naten från den bilåker som vi för närvarande har. Vi bör akta oss för att fortsätta som hittills.
Herr talman! Jag fick ett starkt intryck av att herr Lundberg över huvud taget inte tredde särskilt mycket på fartbegränsningar. De många försök, som gjorts i vårt land och även i andra länder för att klarlägga den betydelse fartbegränsningar kan ha för att förbättra en på grund av den tilltagande bilismen förvärrad olycksstatistik, har väl ändå kunnat belägga att fartbegränsningarna spelar en betydande roll. Vid övergången till högertrafik var vi överens om att under en övergångstid hålla låga hastigheter för att trafikanterna skulle få tillfälle att vänja sig vid allt det nya i trafiken. För min del är jag överens med herr Lundberg så långt, att vi bör eftersträva sådana fartgränser, som av det stora flertalet människor borde kunna uppfattas som realistiska. Jag har i dag svarat på interpellationer i båda kamrarna om när man kan tänka sig att släppa fartgränsen på 40 kilometer i tätort och gå över till 50 kilometer där. Jag har redovisat att högertrafikkommissionen, som har expertis till sitt förfogande, för närvarande arbetar med dessa uppgifter. Herr Lundberg tycker visserligen inte om expertis, men jag tror att den är nödvändig för detta arbete. Det är enligt min mening angeläget att ta hänsyn till de rön som forskningen kommer fram till och de råd som expertisen kan ge. Vi bör avvakta de förslag som högertrafikkommissionen kommer att lägga fram när den inom en ganska nära framtid, föreställer jag mig, tar upp frågan om fartbegränsningen till omprövning. Därefter får vi ta ställning till om det blir möjligt att tillåta högre hastighet i tätorterna.

För min del tror jag att realistiska fartbegränsningar kommer att medverka till ökad trafiksäkerhet. Herr Lundberg tog vidare upp frågan om kommunikationerna i största allmänhet. Han sade att vi försöker föra över den tunga trafiken på landsvägarna. Om herr Lundberg därmed avser järnvägstrafiken vill jag för min del påstå att vi gör tvärtom. Vi försöker inom ramen för de trafikpolitiska riktlinjer som vi nu arbetar efter skapa ökade förutsättningar för järnvägen att konkurrera med lastbilstrafiken om just den tunga trafiken. När det gäller flottningen har jag i dag i medkammaren svarat på en interpellation rörande de frågor som hänger samman med övergång från flottning till landsvägseller annan trafik. Jag menar att det är viktigt att man från företagens sida i god tid samråder med vägmyndigheterna om de konsekvenser som en övergång från flottning till exempelvis landsvägstransport kan få. I annat fall finns det till och med risk för att man kan råka ut för att de vägar som man kommer att befara med timmerlassen inte är bärkraftiga nog för den transport som timmerlassen innebär. Man kan råka ut för restriktioner som gör att man helt enkelt inte kan utnyttja vägarna i den utsträckning som man hade tänkt sig när man lade ner flottningslederna. Det är angeläget att vi får ett ordentligt samspel och samråd mellan företag och samhälle. Vad det ankommer på samhället är vi ju i dessa avseenden på alerten i olika sammanhang i de olika former för samhällsplanering som vi försöker främja och som inte minst inrikesministern i sina interpellationssvar här i dag sökt beskriva. Herr Lundberg talar om onödiga kostnader på bilismen.

Jag förstår att han menar att det är kostnader som vi borde kunna avstå ifrån. Men jag tror inte att man kan vara så tvärsäker på att herr Lundberg bedömer saken helt rätt. Jag delar hans uppfattning att vi icke skall belasta bilismen med onödiga kostnader, men jag vill starkt understryka att vi verkligen skall söka sörja för att vi får ett aktivt trafiksäkerhetsarbete. De kostnader för att främja trafiksäkerheten i vårt land som kan komma att hamna på bilismen tror jag inte vi skall dra oss från.

Herr talman! Om man ställer frågan »Vad är sanning?» är det självfallet ingen som kan svara på det, därför att sanningen är alltid ett relativt begrepp. Låt mig ta några exempel från experter. En amerikansk expert säger att huvuddelen av olyckorna på vägarna sker när hastigheten understiger 70 km tim. Vilken expert har rätt? Jag har till och med hört att människor, som går över en väg där det inte finns en bil, har råkat ut för en olycka. Kan man förbjuda folk till och med att gå på vägarna? Det kan nämligen hända en olycka, speciellt när det som i dagarna är halt. Vi skall komma ihåg när man talar om fartbegränsningens betydelse och statistiskt försöker få fram ett material att det kan vara yttre omständigheter som gör att statistiken blir helt felaktig. Vid ett tillfälle då vi hade fartbegränsning kunde man på grund av vidriga omständigheter inte ens hålla de låga maximifarter som föreskrevs, och på grund härav fick vi en mycket fin statistik för den perioden. Jag har inte menat att vi inte under en viss övergångstid skulle vara särskilt försiktiga. Nu skrämde radio, TV och tidningar folk från att köra bil under den första tiden; man fick den uppfattningen att övergången till högertrafik skulle vara mycket mer komplicerad än den i verkligheten blev. Jag vill ha en naturlig övergång. Jag tycker också det är tråkigt att respekten för lag och förordning skall undergrävas hos huvuddelen av vårt folk. Om lagstiftningen går utöver en viss gräns, framtvingar det handlingar som man kan fördöma men som vi inte kan komma ifrån. Jag tror inte att bilprovningen har någon större uppgift att fylla. Man får visserligen fram ett statistiskt material genom denna verksamhet, som sysselsätter över 1000 personer. Men om man i stället låtit dessa personer vara kvar på verkstäderna, hade vi kunnat få våra reparationer utförda, och man hade kanske kunnat se till att en bilverkstad som säger att den skall testa och gå igenom en bil verkligen också gör det. I detta avseende brister det nu i allra högsta grad. I fråga om förhållandet mellan landsvägstrafiken och järnvägstrafiken vill jag uttryckligen säga ifrån, att om den tunga landsvägstrafiken hade att konkurrera med järnvägarna på lika villkor, så skulle järnvägarna stå sig mycket bra. Samtidigt tror jag att nedläggningen av järnvägarna i dag kan medföra framtida problem, ty jag tror att vi i framtiden kommer att tvingas till ökade järnvägstransporter. Jag hoppas vidare att lösningen av frågan om körkorten, lämplighetsintygen m.m. inte skall behöva dröja alltför länge bara därför att det pågår en utredning. Jag har tidigare här i riksdagen sagt vad jag anser om utredningar. Om vi inte får fram ett resultat från denna utredning, hoppas jag att man ändå skall försöka klara denna fråga. Det är också riktigt att de transporter som förut skedde på flottlederna nu har förts över till vägarna. Det kan medföra att vi under tjällossningen kan få problem. Men om kravet på att stänga en väg ställs mot industrins behov av att få fram råvaror, är jag säker på att vi kommer i ett läge, där myndigheterna får mycket svårt att stänga vägarna. Det är dessa förhållanden som jag hoppas att vi snart skall få ordnade. Jag hoppas verkligen att vi skall få litet mera ordning, reda och fart i trafiken. Jag litar på att kommunikationsministern kommer att ordna den saken, utan att alltför mycket fråga kommissionen och andra.
Herr talman! Till slut bara ytterligare en synpunkt i all korthet. Vi har år efter år kunnat konstatera hur antalet dödade och svårt skadade i trafiken ökat, men hur man nu äntligen genom en rad olika insatser från samhällets sida har lyckats bryta den trenden. Herr Lundberg säger att detta med bilprovningen inte har någon betydelse och att han är tveksam när det gäller jartbegränsningarna. Han har vidare talat ganska nedlåtande om den expertis som arbetar på detta fält. Jag tror emellertid att vi skall vara överens om att trafikolyckorna har varit och fortfarande är en av våra stora folksjukdomar, mot vilken det verkligen gällt att ta krafttag. Jag tycker vi skall vara glada över att man genom olika insatser har lyckats bryta denna trend. Det finns anledning för oss att med stor uppmärksamhet följa dessa frågor även i fortsättningen och vara beredda att satsa alla medel som kan stå till buds, t.ex. i form av forskning och olika insatser som samhället finner lämpliga. Vi kan inte bara negligera detta vik tiga område och tro att det går bra bara folk får köra så fort de vill.

Herr talman! När riksdagen senast beslutade att höja bensinskatten sade jag i ett anförande här i kammaren att den höjningen var klart arbetarfientlig, därför att den så hårt drabbar alla som är beroende av bil i sitt arbete. I sin interpellation har herr Lundberg menat att man inte skall skapa oöverstigliga hinder för mindre inkomsttagare att hålla sig med bil. Kommunikationsministern har i sitt svar anfört, att självfallet är det av intresse att undvika onödiga kostnader för bilismen. Jag är mycket glad för dessa uttalanden och hoppas att de kan bidraga till att skapa underlag för en förnuftigare skattepolitik gentemot de arbetstagare som måste ha bil i sitt arbete.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag har för avsikt att för nästa budgetår öka medelsramarna för bidrag till de enskilda vägarna. Jag vill inte föregripa vare sig regeringens eller riksdagens prövning av 1968/69 års budget och är därför inte beredd att nu göra något uttalande om storleken av de medelsramar herr Eriksson i Bäckmora avser.